Herr talman! Erik Ullenhag har frågat mig om skälen till regeringens beslut att avbryta flytten av DO till Rinkeby-Tensta, hur DO har förfarit när det gäller kontakter med olika hyresvärdar samt vilka beräkningar och grunder jag har använt för att komma till slutsatsen att en flytt till Rinkeby-Tensta skulle bli för dyr. Inledningsvis vill jag säga att regeringens övergripande ståndpunkt är att effektiviteten i statens lokalförsörjning ska öka. Målsättningen är att minska lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna för statens egen verksamhet. Jag håller med Erik Ullenhag om att det behövs åtgärder i utsatta områden. Regeringen hade därför i budgeten för 2015 föreslagit särskilda insatser i miljonprogramsområden, som energieffektivisering av byggnader, utökad kulturverksamhet och satsningar inom skolan. Detta har dock ännu inte kunnat påbörjas eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna röstade ned regeringens budgetförslag. Vad gäller DO:s kontakter med hyresvärdar och beräkningar utgår jag från den återredovisning som myndigheten den 1 december 2014 inkom med till regeringen, i enlighet med uppdraget. I den framgick att det fanns ett begränsat utbud av kontorslokaler som kunde uppfylla DO:s skall-krav, som ställs bland annat utifrån krav på tillgänglighet. Enligt DO fanns vid tidpunkten för lokalsonderingen endast ett alternativ att tillgå. Det alternativet skulle innebära en försening av flytten, vilket skulle bli kostsamt. Avslutningsvis vill jag också understryka att regeringen genom beslutet att DO ska slutföra lokaliseringen av sin verksamhet till områden utanför Stockholms innerstad inte har exkluderat möjligheten för myndigheten att flytta till Tensta-Rinkeby. Regeringen är däremot angelägen om att flytten blir så bra och kostnadseffektiv som möjligt.

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Låt mig inledningsvis säga lite grann om satsningar på utsatta områden i allmänhet, för statsrådet har ju breddat svaret på frågan. Det hävdas i svaret, vilket är fel, att det inte finns satsningar på skolan i utsatta stadsdelar i den budget som riksdagen har tagit ställning till, det vill säga Alliansens budget, som har vunnit. Jag är medveten om att statsministern har uttryckt att man inte ville regera på Alliansens budget, men man har valt att göra det. När man väljer att regera på Alliansens budget är det bra att veta vad som står i den. Det som står i interpellationssvaret om att det inte finns satsningar på utsatta områden när det gäller skolan stämmer inte. Det finns särskilda satsningar på förstelärarsystem som innebär att de bästa lärarna ska finnas i de utsatta områdena. Det finns särskilda satsningar på insatser för nyanlända elever, för att de snabbare ska lära sig svenska. Det finns i princip samma anslag när det gäller skolan i den budget som vann i riksdagen som i den budget som regeringen lade på riksdagens bord. Det vore bra om regeringen åtminstone kunde läsa på de beslut som fattas i denna riksdag innan man kommer till riksdagen och säger att man inte kan göra något åt utsatta stadsdelar och att det beror på oppositionen. Att regera ett land, statsrådet, handlar om att ta ansvar när man sitter med regeringsmakten. Sedan till den huvudfråga som interpellationen handlar om. Frågeställningen gäller hur vi lyfter de mest utsatta stadsdelarna. Från Alliansens sida - både i regeringsställning och i Stockholms stadshus - gjordes parallellt ganska mycket. Vi gjorde satsningar på stimulansbidrag till de mest utsatta stadsdelarna, vi gjorde satsningar på rättsväsendet och vi gjorde satsningar på skolan. En pusselbit i arbetet var: Kan vi se till att få fler arbetsplatser i de mest utsatta stadsdelarna? Alliansen i Stockholms stadshus gjorde insatser genom att man till exempel flyttade kulturförvaltningen till Tensta-Rinkeby. Man flyttade ut ett antal andra utbildningsförvaltningar och ett antal kommunala förvaltningar. Grundidén är följande: Om samhällets institutioner är närvarande i de mest utsatta stadsdelarna sänder det en viktig signal. Det skapar dessutom jobb eftersom det skapar kringservice. Därutöver är det faktiskt kostnadseffektivt på längre sikt att inte lägga alla myndigheter innanför tullarna i Stockholm. Därför var det en och annan som lyssnade på Alice Bah Kuhnke som blev lite förvånade när hon sa: Vi stoppar flytten till Rinkeby-Tensta, för det blir för dyrt. På längre sikt har jag väldigt svårt att begripa det. Tittar man på lokalhyresnivåerna i Stockholms innerstad eller i några av de andra kranskommunerna och jämför med de lokalhyror som man kan få på Järvafältet i Stockholm ser man att det är väldigt svårt att få ihop ifall det blir för dyrt eller inte. I svaret väljer statsrådet att i hög grad hänga upp sig på den återrapportering som Diskrimineringsombudsmannen kom med till regeringen den 1 december. Hon säger att Diskrimineringsombudsmannen har sagt att det blir för dyrt och för svårt. Men låt oss läsa vad Diskrimineringsombudsmannen sa till statsrådet, vilket låg på regeringens bord den 1 december och är grunden för beslutet. Den återrapportering som Diskrimineringsombudsmannen lämnade till regeringen slutar med meningen: "DO har därför behov av ett nytt beslut avseende förlängd tidplan för att kunna genomföra en flytt till Tensta eller Rinkeby." Det är inte, som statsrådet antyder i svaret, DO som har gjort bedömningen att det blir för dyrt eller inte fungerar. Det måste ha gjorts någon annan bedömning inom Regeringskansliet. Det håller inte att vifta med de här sidorna och säga att DO säger att det blir för dyrt, när DO:s enda önskan är att få längre tid. Som ansvarigt statsråd gav jag DO längre tid under förra året eller möjligen året dessförinnan. Jag är egentligen tveksam till om DO skulle behöva ytterligare tid. Jag tror att det med vilja finns stora möjligheter att få fram vettiga lokaler i stadsdelar som Tensta eller Rinkeby. Men det finns två konkreta frågor som statsrådet har att svara på. Den första är: Känner statsrådet inte till de satsningar på skolor i utsatta områden som ligger inom ramen för den budget som riksdagen har röstat igenom? Den andra frågeställningen är: Vilka övriga bedömningar utöver denna rapport gjorde regeringen som innebar att man kom fram till att det var för dyrt, när det inte var det som Diskrimineringsombudsmannen begärde från regeringen eftersom man bara begärde förlängd tid?
Herr talman! Det finns i Alliansens budget, den budget som vann här i kammaren med stöd av Sverigedemokraterna, inte satsningar i den utsträckning som vi, den grönröda regeringen, ville göra sammanlagt. Vi kan sätta oss med ett Excelark efteråt och räkna igenom det, så kommer man tydligt att kunna se att det är stor skillnad. Regeringen hade i budgeten för 2015 föreslagit särskilda insatser för upprustning och kultur i miljonprogramsområden, som energieffektivisering av byggnader, utökad kulturverksamhet samt satsningar inom skolan. Dessa satsningar är jag övertygad om att mina statsrådskolleger med ansvar för skola, bostad och arbetsmarknad gärna berättar mer om. Jag berättar gärna mer om vad vi hade finansierat och klart vad gäller kultur och att ge människor möjligheter att skapa sammanhang och bygga upp gemensamma värderingar. En av de investeringar i människor och i ett Sverige som behöver hålla ihop som vi ville göra var att satsa på människor i miljonprogramsområdena, på det civila samhällets organisationer. I budgeten hade vi hela 230 miljoner kronor till denna satsning för mandatperioden, och det var bara en av de satsningar som vi ville göra, för vi ville investera i Sverige. Detta och mycket mer har vi sorgligt nog inte kunnat påbörja eller genomföra över huvud taget eftersom vi inte har de pengarna, därför att Alliansen inte vill investera i Sverige på samma sätt som vi. Det beslut som vi har tagit är inte en begränsning genom att vi inte vill göra satsningar. Jag förstår att det är viktigt att myndigheter finns i så kallade utsatta områden. Det är också viktigt att vi nu ger DO möjlighet att flytta till Tensta-Rinkeby men också till andra utsatta områden. Till syvende och sist ska DO:s pengar gå till dess viktiga verksamhet. Jag vet att interpellanten är väl medveten om att DO har en rad utmaningar och behöver alla resurser som myndigheten ges för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.
Herr talman! Statsrådet säger nu att det finns möjlighet att flytta till Tensta-Rinkeby. Men det har just fattats beslut om att avbryta den flytten. Det rimmar lite illa. På en fråga från Sveriges Television om det inte fanns någon annan lokal i hela Tensta-Rinkeby som kunde komma i fråga svarade Alice Bah Kuhnke: "Inte som lever upp till de krav som myndigheters offentliga lokaler ska leva upp till". Det är där som statsrådet blir svaret skyldig. Nu säger hon att det är DO:s rapport som gör att det fattats ett beslut om att det blir för dyrt. DO säger inte att flytten ska avbrytas, utan man vill ha förlängd tid. Statsrådet måste reda ut vilken bedömning som gjordes på Regeringskansliet. Där fattades ett beslut som är djupt allvarligt ifall man är seriös med att lyfta stadsdelar som Tensta-Rinkeby. Det som statsrådet säger, och den signal som hon sänder, till människorna i Tensta Rinkeby när samhällets institutioner lämnar eller inte flyttar till stadsdelar där människor inte har framtidstro, inte känner att samhället är till för dem, är: Nej, statliga myndigheter kan inte finnas i Tensta-Rinkeby. De måste finnas innanför tullarna, eller i Solna eller Danderyd. Det är ett jätteproblem, ifall regeringen menar allvar med att bryta utanförskapet. Statsrådet hävdar att regeringen gör mycket. Ja, sedan ni tillträdde har ni gjort två saker som är viktiga för stadsdelar som Tensta-Rinkeby. Det första var ett beslut som Mehmet Kaplan har ansvar för. Det var att avsluta det prestationsbaserade stödet till de mest utsatta stadsdelarna. Det stödet syftade till att människor skulle komma i jobb och skulle se till att människor skulle få bättre skolresultat. Det skulle vara ett stöd för att bryta ett bidragsberoende. Det andra beslutet landar på ditt eget bord, Alice Bah Kuhnke, när du säger att en myndighet inte kan ligga i just Tensta-Rinkeby. Jag ber om ursäkt, men det blir en väldig dubbelmoral när du säger att ni inte vill ha dit dem, och det finns ingen lokal. Men de får gärna flytta dit. Du får gärna utveckla det resonemanget. Hur stor tror du sannolikheten är att DO hamnar i just Tensta-Rinkeby efter den hanteringen? Jag vet att det var tufft för Stockholms stad och Alliansen där när de sa att de skulle flytta ut kommunala förvaltningar, till exempel Kulturförvaltningen till Tensta-Rinkeby. Det kan finnas ett motstånd till en flytt bland kommunala eller statliga tjänstemän. Här handlar det om att politik måste vara att vilja. Det handlar om att regeringen ser till att vara lite långsiktig med vad den gör. Alice Bah Kuhnke kommer tillbaka till att regeringen skulle ha gjort många fler satsningar ifall deras budget hade vunnit. Hon säger att även de andra statsrådskollegerna kan redogöra för det. Men ni måste vara lite noggranna med vad ni säger till riksdagen, Alice Bah Kuhnke. I svaret sägs det att det inte finns satsningar på de mest utsatta områdena när det gäller skolan, på grund av att Alliansens budget vann i riksdagen. Det är fel! Och det vore bra ifall statsrådet backade från det. Redan under förra året, i det tidigare budgetarbetet, blev det 175 nya lärare - de bästa lärarna anställda på de mest utsatta skolorna. I den budget som Gustav Fridolin har att administrera finns det pengar för att se till att det blir ännu fler förstelärare i de mest utsatta stadsdelarna. Det finns pengar för att se till att de nyanlända eleverna ska få en bättre start, vilket är mycket viktigt för de mest utsatta stadsdelarna. Jag förstår att ni är arga över att ni förlorade er budget. Jag förstår att det bekymrar er och att det känns lite konstigt att ena dagen säga att ni inte kan regera Sverige med vår budget och nästa dag fortsätta regera. Jag begriper det. Men ni kan åtminstone se till att beskriva innehållet i den stadsbudget ni har att administrera på ett korrekt sätt. Alice Bah Kuhnke! Jag skulle vilja höra dig utveckla vilka signaler du tror att det som du har gjort sänder till Rinkeby torg. Vad tror du att människor i Rinkeby-Tensta säger om att det är för dyrt och inte går att flytta en myndighet till just deras stadsdel? Jag tar gärna på mig en del av ansvaret. Det är inte bara Socialdemokraternas och Miljöpartiets fel. Det är hela det politiska systemets fel. Vi har under mycket lång tid varit alldeles för dåliga på att få igång positiva spiraler i de stadsdelarna. Vad säger du till de människor som har uppfattat att tidigare offentlig service har flyttat därifrån? Nu började något hända. Myndigheter var på väg att flytta in. Vad tror du att människor på Rinkeby torg känner för att kultur och demokratiministern säger att en statlig myndighet inte kan ligga där på grund av att det blir för dyrt, att det är för svårt och för krångligt?
Herr talman! DO är en central aktör i arbetet mot diskriminering. Därför är det oerhört viktigt att det arbetet bedrivs på ett välfungerande sätt. Det är en utmaning som också den förra regeringen hade. Och det är en utmaning som jag, som ansvarigt statsråd, och regeringen tänker ta tag i. I sin regeringsförklaring gjorde statsministern det väldigt tydligt att rasism och diskriminering inte har någon plats i det svenska samhället. Det ska vi se till. Och om fyra år kommer det att visa sig hur vi har styrt upp arbetet och arbetat för att mota rasismen i vårt samhälle och för att människor ska bli diskriminerade i allt mindre utsträckning. Vår sammantagna bedömning var att det ursprungliga uppdraget till DO begränsade myndighetens valfrihet alltför mycket. Det riskerade att sätta myndigheten i ett icke fördelaktigt förhandlingsläge. Regeringen tycker att det är viktigt att värna den svenska förvaltningsmodell som vi har. Vi detaljstyr inte och begränsar inte myndigheters möjlighet att utföra de viktiga uppdrag de får av regeringen. Regeringen ser positivt på att myndigheter omlokaliserar sig till stadsdelar som behöver stärkas och på så sätt bidrar till att lyfta områden. Men regeringen anser inte att det ska detaljstyras av regeringen. I stället för att detaljstyra myndigheter, vilket förordas, och begränsa deras möjligheter och prioriteringar i arbetet med att nå sina mål ser regeringen att det finns mycket annan politik som kan ge människor hopp. Det handlar om politik som kan ge människor sammanhang, som kan föra ihop Sverige och skapa gemensamma värdegrunder i stället för att skapa ett än mer polariserat samhälle. Exempel på sådana investeringar är, inom mina ansvarsområden, mer kultur till fler i miljonprogrammen, satsningar på kulturskolan och mer kultur i skolan. Regeringen kommer att fortsätta följa det uppdrag som DO nu har fått om att lokalisera sig utanför Stockholms innerstad. Och vi kommer att försäkra oss om att flytten blir så bra och kostnadseffektiv som möjligt. Interpellanten frågar mig vad jag tror att människor på Rinkeby torg säger när de hör mig. Jag tror och hoppas att många av dem som hör mig tänker och längtar efter att vår politik ska få genomslag på riktigt. Jag tror att de blir glada av ett statsråd i en regering som vill investera i människor och i vårt land.

Herr talman! Om jag ska vara lite noggrann frågade jag inte vad man tycker när man lyssnar till Alice Bah Kuhnke. Det finns mycket som statsrådet har börjat med som kan vara bra. Vad jag frågade var vilken signal statsrådet tror att det sänder att avbryta en flytt av DO. Jag har under många år ägnat mycket tid åt att möta människor i mer utsatta stadsdelar. De säger samma sak varje gång. "Samhället måste vara mer närvarande." Det var bakgrunden till beslutet, som var ett första beslut från alliansregeringen om att flytta ut en myndighet till en utsatt stadsdel. Det finns en reservation från Alliansen på riksdagens bord nu som Miljöpartiet gärna får stödja. Den innebär att vi skulle vilja gå vidare och flytta ut fler myndigheter till utsatta stadsdelar. Statsrådets svar är att vi har en förvaltningstradition i Sverige där myndigheterna mer eller mindre ska styra sig själva. Ja, vi ser ju vad den har lett till. Vi har nästan varenda statlig myndighet innanför Stockholms tullar. Jag har läst vad regeringen säger, och statsrådet säger att det skulle vara bra med lite billigare lokaler. Där vill de alltså styra. Men de vågar inte peka med hela handen och fundera på var myndigheterna behövs allra mest. Två saker i statsrådets beskrivning av verkligheten är bekymmersamma. Den ena är att det blir för dyrt att finnas i Tensta-Rinkeby. Under hela denna diskussion har det inte förts fram någonting om vilken bedömning statsrådet och regeringen gjorde utöver att DO vill ha mer tid för att förbereda en flytt. Det andra problemet är att det sägs att det inte är tillgängligt att finnas i just Tensta Rinkeby. Det är 15 minuter från Stockholms central! Vad är det som inte är tillgängligt när det gäller att människor ska kunna komma till Tensta-Rinkeby? Det är den där signalen som är otroligt bekymmersam för ett stigmatiserat område, att man säger att just där kan en statlig myndighet inte ligga.
Herr talman! Jag delar Erik Ullenhags analys av läget. Och att myndigheter ligger i Stockholms innerstad är ett faktum som är svårt att undvika. Så är det, och det är problematiskt. Jag hoppas verkligen att regeringen, utifrån vart och ett av statsrådens ansvarsområden, försöker arbeta aktivt med att effektivisera men också få ut myndigheter i hela Sverige och ut från Stockholms innerstad specifikt. Interpellanten frågade varför vi inte vågar peka med hela handen och styra myndigheten. Förordningar ser ut på det sättet. Även de grunder som myndigheterna arbetar utifrån ser ut på det sättet. Vi ska inte göra det. Däremot ska vi vara tydliga med att myndigheterna utför sitt uppdrag utifrån det som står i förordningarna. Jag vet att interpellanten själv har haft många utmaningar med att göra det som man ska göra. Det gäller många myndigheter, men det gäller också DO. Det viktiga är att DO:s resurser ska gå dit. I det beslut som har fattats har regeringen utgått från den rapport som vi har fått från DO, vilken DO har lämnat i enlighet med det uppdrag som man hade. I den återrapporten menar myndigheten att det i Tensta och Rinkeby endast fanns ett möjligt lokalalternativ som levde upp till skall-kraven, bland annat utifrån kraven på tillgänglighet. Det alternativet skulle innebära en försening av flytten, vilket skulle bli kostsamt, det vill säga dyrt. Summa summarum: DO:s pengar ska gå till myndighetens viktiga verksamhet.